Herr talman! I motion 1733 har Margareta Gard och jag hemställt om avslag på regeringens förslag att avveckla försäkringskassornas fonder och begärt att frågan om fonderna skall övervägas på nytt. Vi hänvisar i motionen till bl.a. försäkringskassornas traditioner som självstyrande fria enheter och fondernas roll som buffert för sjukförsäkringsändamål. Vi har också föreslagit den lösningen att fonderna skall ställas till statsverkets disposition, men att användningen därvid endast skall kunna gälla sjukförsäkringsändamål. De fonder vi i dag diskuterar byggdes ursprungligen upp genom avkastningen från medlemsavgifter, kommunbidrag och statsbidrag. På detta sätt finansierades sjukförsäkringen på 1930-talet. De erkända sjukkassorna bildades 1931, och de medel som inte gick åt för att bestrida årets utgifter avsattes till en sjukhushjälpsfond som skulle utgöra reserv för det fall innevarande års medel inte förslog. Fonderna följde sedan med till de allmänna sjukkassorna då lagen om allmän försäkring trädde i kraft 1955. De allmänna sjukkassorna betraktades som offentligrättsliga personer, och den allmänna sjukförsäkringsavgiften finansierades genom sjukförsäkringsavgifter från medlemmarna, arbetsgivarbidrag och statsbidrag. 1961/62 beslutades om nuvarande organisation med allmänna försäkringskassor. Lagen om allmän försäkring kom till och förstatligande av kassorna diskuterades i samband med detta. Enligt AFL 18 kap. 15 § skall överskott i verksamheten avsättas till en fond för den allmänna sjukförsäkringen och kapital och avkastning får tas i anspråk endast i den mån kassans inkomster ej förslår till täckande av löpande utgifter. Sedan 1974 äger finansieringen rum genom generella arbetsgivaravgifter och egenavgifter som beräknas på grundval av löneoch inkomstsumman, 85 9, och statsbidrag 15 26. Fonderna för den obligatoriska sjukförsäkringen består av avkastning på av staten utgivna förskott, de sjukhjälpsfonder som övertagits av de erkända sjukkassorna samt överskott av avgifter från de försäkrade. Genom den ramstyrning som skall tillämpas fr.o.m. den 1 juli 1982 i försäkringskassorna kommer kassorna att i princip jämställas med statliga myndigheter. Ansvaret för den allmänna sjukförsäkringens finansiering ligger numera helt på staten. De ursprungliga fonderna hade ett starkt inslag av privata medel. Genom att fonderna följt med vid samtliga omläggningar av sjukförsäkringssystemet har det privata, enskilda inslaget i fonderna alltmer spätts ut. Numera garanterar staten den utgiftsökning för sjukförsäkringen som kan behövas ett speciellt år. Utskottet har stannat för att godkänna den i proposition 100 föreslagna omläggningen, dvs. att överföra fonderna till staten. Tillvägagångssättet, att fonderna för ett enda år kommer att förstärka budgetens inkomstsida, är jag fortfarande kritisk emot. Någon besparing är det ju inte fråga om, och budgettekniskt är det tveksamt.

Med hänsyn härtill kan fondöverförandet accepteras. I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 12 behandlas också den moderata motionen nr 1268 av Nils Carlshamre m.fl. Där föreslås att en samrådsgrupp inrättas för att förbereda och följa rationaliseringsarbetet inom riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna.

Med hänsyn till de omställningssvårigheter som kan uppstå och den tid som kan behövas för rationaliseringsåtgärderna föreslår utskottet att anslaget Förvaltningskostnader ökas med 35 milj.kr. Därigenom förhindras omedelbara uppsägningar. Om storleken på anslaget, som således avses som hjälp under en övergångsperiod, är partierna i utskottet överens. Däremot föreligger olika förslag vad beträffar finansieringen. Den socialdemokratiska gruppen föreslår att beloppet skall tas ur delpensionsfonden, vilken emellertid står på minus. Utskottets borgerliga majoritet har föreslagit att pengarna skall tas ur avkastningen av de försäkringskassefonder som nu föreslås överförda till staten. Avkastningen, som inte har medtagits i budget, uppgår till ca 100 miljoner den 1 juli. Statskassan förstärks således med ca 65 milj.kr. den 1 juli, trots att anslaget till försäkringskassan ökar för att förhindra omgående uppsägningar och i stället på ett konstruktivt sätt tillvarata personalens kompetens i andra uppgifter. Samtidigt som försäkringskassorna får respit vad beträffar uppsägning av personal och omläggning av arbetet ligger det logik i att staten till kassornas disposition i det här sammanhanget ställer del av avkastningen just av de medel, fonderna, som avsetts för sjukförsäkringen och dess administration. Herr talman! Ett enigt utskott har avstyrkt vår motion. Jag är trots allt glad för den hjälp till lösning beträffande kassornas omställningsproblem vi kunnat hitta, och jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag har med stigande förvåning lyssnat till denna debatt. Under en och en halv timme har fem talare med många ord och inte utan en viss hetta i huvudsak diskuterat allt det varom utskottet är i det närmaste enhälligt, men ytterst få ord har spillts på de rätt perifera ting, där reservanter och utskottsmajoritet faktiskt skiljer sig åt. När det gäller första delen, om administrationsanslaget och rationalisering av försäkringskassornas verksamhet, är ju reservanter och utskottsmajoritet eniga. Resonemanget rörande den fortsatta rationaliseringen kan gått sammanfattas utifrån båda utgångspunkterna med de ord som majoriteten använder, nämligen att försäkringskassorna skall ha just den personal de faktiskt behöver. Det säger utskottsmajoriteten, och på samma sätt kan man läsa reservanterna. Detta leder fram till samma slutsats: för att klara detta behöver kassorna i år 35 miljoner mer än vad regeringen beräknat. Det är vi också eniga om. Vad skiljer oss? Jo, var vi skall ta dessa 35 miljoner. Skillnaden är egentligen att de socialdemokratiska reservanterna vill ta 35 miljoner på ett ställe där inga 35 miljoner finns, nämligen ur delpensionsfonden, som inte bara är tom, utan har underskott och är skuldsatt. Gör man på det sättet kan det såvitt jag förstår inte betyda någonting annat än att staten får låna ut ytterligare 35 miljoner till delpensionsfonden och så föra upp dem som en inkomst. Det är alltså en ren bokföringstransaktion, men det är faktiskt där vi skiljer oss, och det har man hört ganska litet om. Annars är alltså förslagen lika på båda sidorna. När det gäller fonderna hade socialdemokraterna i sin motion inget annat önskemål än att lagligheten av det förutsatta beslutet skulle prövas innan beslutet fattades. Denna hemställan har utskottet varit i stånd att bifalla alldeles självt utan att behöva kammarens medverkan. Vi har gjort det som vi vanligen gör, genom att konsultera konstitutionsutskottet. Nu är det uppenbart så, att socialförsäkringsutskottets socialdemokratiska ledamöter inte är nöjda med det utlåtande vi fått från konstitutionsutskottet. Därav skulle jag ha dragit slutsatsen att man rimligen borde yrka avslag på hela förslaget om fondöverförandet. Men det gör man inte. Det fanns ett enkelt tillfälle att göra det i utskottet, för även om man inte hade ett sådant yrkande själv fanns en moderat motion där det yrkades avslag på hela förslaget om att överföra fonderna till riksförsäkringsverket. Men den chansen tog man inte. I stället är man i reservationen noga med att understryka att det enda man vill är att uppskjuta beslutet. Om man nu över huvud taget menar någonting med sina formuleringar, framgår det uttryckligen att reservanterna vill understryka att det endast gäller ett uppskjutande av beslutet. Jag kan inte läsa det på annat sätt än att man redan i förskott gått med på att beslutet blir det ifrågasatta. Det gäller endast att det skall fattas vid ett senare tillfälle. På den punkten skiljer sig alltså reservanterna och utskottsmajoriteten, men detta är det hela. Jag har mycket svårt att förstå att det kan utspinna sig en debatt kring de delar som vi är helt eniga om. Skillnaden är alltså den att utskottsmajoriteten har, både när det gäller att föra 5 miljoner till riksförsäkringsverket och att skaffa fram de 35 miljonerna till kassorna, velat ta pengarna någonstans där pengar finns. Reservanterna vill ta dem där pengar inte finns, där det bara finns skulder. Det är en skillnad som inte är alldeles betydelselös, men den är inte särskilt principiellt betonad. Förslaget om de 5 miljonerna till riksförsäkringsverket skall väl ses som ett blygsamt socialdemokratiskt bidrag till besparingar i statsbudgeten. Någon annan motivering anges inte än att man kan spara 5 miljoner på anslaget genom att i stället plocka dem ur delpensionsfonden, märk väl plocka dem ur en fond där inga pengar finns, utan där statsverket får skjuta till pengar. Herr talman! Vi har fått intressanta synpunkter, inte minst av Hans Gustafsson, som inte blott är ordförande i Försäkringskasseförbundet, utan mig veterligt också i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Det enda som förvånar mig är att han inte i den senare egenskapen har varit i stånd att genomdriva att hans representanter i utskottet — i konsekvens med de förslag som han här så energiskt polemiserar emot — också skulle avstyrka dessa förslag. Det har man alltså inte gjort. Vi har i utskottet varit enhälliga på praktiskt taget alla punkter som har diskuterats. Det som vi varit oeniga om gäller finansieringsfrågor och dylikt.

Herr talman! När utredningen om brottsförebyggande rådets framtida verksamhetsinriktning och organisation i augusti 1980 överlämnade sitt betänkande till dåvarande justitieministern Håkan Winberg var målsättningen klar: man ville utveckla det brottsförebyggande arbetet i rådet. Utredningen föreslog bl.a. en utveckling av kontakterna med Folkrörelsesverige och en utbyggd brottsförebyggande verksamhet på regional och lokal nivå. Av detta fanns ingenting kvar i det regeringsförslag om inriktningen av BRÅ:s arbete som fogats till årets budgetproposition. Någon utveckling av BRÅ är det knappast fråga om — mera en avveckling. Regeringen har nämligen föreslagit att den styrgrupp och de verksamheter i BRÅ som varit avdelade i kampen mot den ekonomiska brottsligheten skall avvecklas. De skall ersättas med en samrådsgrupp i departementen. Åtgärden är närmast ett hån mot det brottsförebyggande arbete som bedrivits för att försvåra den organiserade och ekonomiska brottsligheten. Visst kan det vara riktigt att kampen mot denna brottslighet skall ledas av regeringen, men inte i den avvecklande form som föreslås i propositionen. När vi socialdemokrater i vårt kriminalpolitiska program har uttalat oss för en regeringsledd kamp mot dem som begår ekonomiska brott har vi avsett ett arbete i en utvecklande form jämfört med det som under senare år har bedrivits i BRÅ. En regeringsledning kan utan hinder paras med en brett förankrad kamp mot skatteflykt och ekonomisk brottslighet. Det har vi bevisat i vårt motionskrav om en kommission mot denna brottslighet. Kommissionen skulle, med ett miljonanslag som grundresurs, utveckla en bred samhällskompletterande åtgärdsverksamhet. Än en gång är det ett blankt nej som vi möter från borgerligt håll. Det räcker med en samrådsgrupp av statssekreterare i regeringen som en markering av något som man vill ersätta arbetet i BRÅ med, menar justitieutskottets borgerliga majoritet. Det är djupt beklagligt och ännu ett bevis för den borgerliga oviljan att ta reella tag mot den organiserade och den ekonomiska brottsligheten. Men värre än så är de borgerliga motionsoch reservationskrav som vi har att ta ställning till. Medan de i rättsväsendet verksamma kämpar en närmast hopplös kamp mot dem som begår ekonomiska brott, är moderaternas åtgärdskrav bara att få till stånd ”en expertgrupp med uppdrag att kartlägga omfattningen och inriktningen av den ekonomiska brottsligheten”. Detta är en bedrövelse. Ta kontakt med knarkpolisen i det nu aktuella Huddinge, Bertil Lidgard! Hör med eko-rotlarnas folk runt om i landet! Tala med åklagarna och skattefolket, Bertil Lidgard! Alla kan berätta för moderaterna hur travarna när det gäller knarkbrott, skattebrott och annan ekonomisk brottslighet håller på att växa dem över huvudet. Inte är det någon kartläggning av denna snabbt växande brottslighet som de i första hand vill ha av oss politiker. Nej, det är resurser, så att de kan arbeta av alla anmälningarna, och politikerhjälp för fortsatt brottsförebyggande arbete. Centern har närmast kopierat den moderata partimotionen. De begär ”en undersökning av orsaker till och effekter av den ekonomiska brottsligheten”. Det är beklämmande, Åke Polstam, att centern inte förstår att det är konkreta insatser, inte menlösa utredningar, som vi politiker i dag måste hjälpa till med. Folkpartiet nöjer sig med regeringens avvecklingsförslag och har inget eget yrkande. Redan innan vi har fattat beslut har de grupper i BRÅ som sysslat med mängder av lagförslag och andra åtgärder mot den organiserade och ekonomiska brottsligheten börjat avveckla sitt arbete. Om en stund kommer moderater, centerpartister och folkpartister att besluta om denna verksamhets upphörande — utan att den ersätts med motsvarande åtgärder på annat håll. Det enda vi kan hoppas är att BRÅ skall ha ork att samla de organisationer och andra som är beredda att medverka i brottsförebyggande insatser mot den ekonomiska brottsligheten till gemensamma tag. Den brottsförebyggande kampen i BRÅ måste fortsätta, även om en borgerlighet tar bort värdefulla resurser för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. I övrigt vill vi socialdemokrater beklaga att ett regeringsförslag om ny inriktning av styrelsen i BRÅ inte utformades som vi hade önskat, nämligen med en förstärkning av folkrörelseinslaget. Regeringen tycker att det räcker att man ersätter några statssekreterare med folk från några av rättsväsendets myndigheter. Vi har på denna punkt nöjt oss med att i ett särskilt yttrande markera vår mening att BRÅ skulle ha varit bättre betjänt av flera representanter i styrelsen från samhället utanför myndigheterna. Men med en borgerlig riksdagsmajoritet och en borgerlig regering får vi för dagen finna oss i att det förslag som utskottet har skrivit ihop går igenom. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till reservationerna 1 och 2 som är fogade till justitieutskottets betänkande 47.

Herr talman! Jag får börja med att instämma i den kritik som Arne Nygren här har riktat gentemot den borgerliga regeringen och den borgerliga riksdagsmajoriteten för deras slapphet när det gäller att vidta åtgärder för att motverka den ekonomiska brottsligheten. Däremot kan jag inte riktigt se någon konsekvens i Arne Nygrens agerande, när han i det ena fallet säger att han har nöjt sig med ett särskilt yttrande på punkten om inriktningen av BRÅ men i det andra fallet har reserverat sig på ett antal punkter. Det lär väl vara lika svårt, Arne Nygren, att vinna gehör på de punkterna, med den motiveringen. Nå, det var inte detta jag skulle uppehålla mig vid. Den här frågan rör två saker. Den ena delen är BRÅ:s verksamhet och dess styrgrupp, som är en parlamentariskt sammansatt kommission, kontra regeringens förslag att slopa styrgruppen och i stället inrätta ett samarbetsorgan inom regeringskansliet. Den andra delen är frågan om en kommission, som är parlamentariskt sammansatt och som skall verka mot skatteflykt och ekonomisk brottslighet. Regeringens förslag att slopa denna styrgrupp inom BRÅ, och i konsekvens därmed också dess undergrupper, innebär, som vi ser det, ett slag mot den verksamhet som pågår för att motverka den ekonomiska brottsligheten. Styrgruppen har ju under de år som den verkat utfört ett gediget och bra arbete, och det har inte minst regeringen och utskottet understrukit i sin proposition resp. sitt betänkande. Därför kan det verka en aning underligt, när man säger att detta arbete har varit mycket bra och värdefullt men att man vill ta bort det. Vad har då styrgruppen arbetat med? Gruppens arbete har bestått i att göra en översyn av lagstiftningen på det här området, och man har lagt fram förslag till ny lagstiftning. Gruppen har varit parlamentariskt sammansatt, och genom denna breda sammansättning har man kunnat väga samman många olika synpunkter vid utarbetandet av förslagen. Om man avvecklar den här styrgruppen, går man miste om ett organ med just denna breda sammansättning och likaså den möjlighet till samverkan som finns. Jag vill påstå att denna samverkan kan ske på ett bättre sätt inom ramen för BRÅ:s verksamhet än om man splittrar det hela, så att BRÅ skall svara för forskningen och samarbetsgruppen inom regeringskansliet för lagstiftningsarbetet. Styrgruppens arbete har så att säga bedrivits under samma tak som övrig verksamhet inom BRÅ, dvs. den forskningsverksamhet som gäller orsakerna bakom den ekonomiska brottsligheten, hur denna kommer till uttryck, vilka motåtgärder som är möjliga, osv. I samarbete med dem som arbetar med forskningsverksamheten och med utgångspunkt i de forskningsresultat och forskningsrapporter som BRÅ har presenterat har styrgruppen kunnat arbeta fram förslag till lagar på det här området. Just genom att gruppen varit parlamentariskt sammansatt har man dessutom fått en bred förankring för arbetet, som har kunnat tillföras många friska idéer utifrån. Styrgruppen har också haft en vidare spridning av sitt arbete i undergrupperna. En av fördelarna med styrgruppen är, som sagt, att de olika forskningsrapporterna mycket snabbt har kunnat omsättas i lagstiftningsförslag. Det finns också andra fördelar. Som exempel kan jag nämna den konferens som ägde rum den 6 maj förra året. Där diskuterades åtgärder mot ekonomisk brottslighet, och konferensen utmynnade i promemorian Dold ekonomi — kontrollnivå och samhällsmoral. Under konferensen, som var arrangerad av just den brett sammansatta styrgruppen, kom det fram många bra idéer, som styrgruppen direkt tog fasta på och arbetade vidare med i sitt lagstiftningsarbete. En annan konferens, som ägde rum i oktober 1980, utmynnade också i en promemoria, som handlade om den svarta sektorn. Jag skulle kunna räkna upp mängder med exempel på initiativ som styrgruppen har tagit och som givit gruppen material för arbetet med att lägga fram förslag till lagstiftning. De lagförslag som BRÅ har presenterat har emellertid inte lett fram till att de olika regeringar vi haft sedan 1976 har ansträngt sig för att snabbt lägga fram förslag — i den mån de lagt fram några förslag över huvud taget. Att regeringen nu tänker avveckla styrgruppen och föra över arbetet till en samarbetsgrupp inom regeringskansliet leder omedelbart till tanken att de förslag som styrgruppen tidigare har presenterat nu inte kommer att presenteras alls. Man knyter så att säga ihop säcken, håller verksamheten inom de för tillfället verksamma regeringspartierna — eller regeringspartiet, om nu det är vad som gäller efter höstens val — och lämnar övriga utanför det här viktiga arbetet. Samtidigt kan man titta på hur de olika förslag som styrgruppen lagt fram har behandlats. I den mån de har kommit fram har det, som jag sade tidigare, tagit oerhört lång tid, innan de resulterat i ett regeringsförslag. Att döma av det arbetet kommer förslag från den här samarbetsgruppen — i den mån sådana förslag kommer fram — att innebära ytterligare tidsutdräkt när det gäller att få förslag till riksdagen. Jag kan naturligtvis förstå om regeringen tycker att det är besvärligt med denna breda förankring och breda insyn i det här arbetet. Jag tänker då på det sätt på vilket regeringen har behandlat de olika förslagen från styrgruppen. Men vad jag tycker är mer underligt, och då riktar jag mig till Arne Nygren, som är talesman för socialdemokraterna här i dag, är att socialdemokraterna på samma sätt som regeringen har skrivit under på att slopa styrgruppen. Vad som är väldigt förvånande i den socialdemokratiska reservationen 1 är att man skriver att det är angeläget ”att regeringen tar ledningen i kampen mot den ekonomiska brottsligheten”. Arne Nygren har i sitt inlägg här för några minuter sedan sagt vad han tycker om regeringens och den borgerliga majoritetens brist på göranden och låtanden i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Jag finner det därför synnerligen underligt att socialdemokraterna kan gå ut och säga att det är bra att denna regering, som man så hårt kritiserar, tar ledningen i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Det kan möjligen vara på det sättet — låt mig anta det — att socialdemokraterna spekulerar i att ta hem valsegern i höstens val, så att de därefter själva får syssla med dessa frågor inom sitt regeringskansli och därmed kan utestänga de borgerliga partierna och vpk. Vi har, som jag sade inledningsvis, gått emot förslaget att slopa styrgruppen. Vi har i vår motion föreslagit att styrgruppen skall få vara kvar och verka. Vi yrkar därför avslag på regeringens proposition härvidlag. Jag yrkar, herr talman, bifall till vår motion. Den andra frågan i betänkandet som jag vill belysa är den om en parlamentariskt sammansatt kommission mot skatteflykt och ekonomisk brottslighet. Här må det tillåtas mig att rikta några ord gentemot det sätt varpå riksdagen behandlar olika förslag. I det här fallet tar justitieutskottet upp det socialdemokratiska förslaget till en sådan kommission, medan vänsterpartiet kommunisternas förslag i två olika motioner om en parlamentariskt sammansatt kommission mot skatteflykt inte tas upp i detta sammanhang. Det kan möjligen bero på att administrationen har hänvisat våra två motioner till något annat utskott. Men jag ser att det finns så pass stora likheter i förslagen att de borde ha fått en gemensam behandling. Vi från vänsterpartiet kommunisternas sida har framfört krav om en parlamentariskt sammansatt kommission mot skatteflykt för att man därigenom skall kunna bredda och framför allt på ett bättre sätt följa de olika utvecklingsstadier som finns när det gäller den ekonomiska brottsligheten och skatteflykten. Alldenstund vår motion inte finns med i detta sammanhang finner vi anledning att stödja den socialdemokratiska reservationen härvidlag.
Herr talman! Tommy Franzén hade uppfattat mitt anförande så, att det är i fråga om inriktningen av BRÅ:s arbete som vi från socialdemokratiskt håll har avgett ett särskilt yttrande. Nej, yttrandet gäller sammansättningen av styrelsen i BRÅ. Reservationen 1 handlar om den fråga som Tommy Franzén ägnade sitt inlägg åt, nämligen frågan om hur man från samhällets sida skall kunna intensifiera åtgärderna i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Det har varit många fördelar med att ha den verksamheten i BRÅ. Tommy Franzén har nämnt några. Men nackdelen har varit att regeringen inte haft något ansvar och inte kunnat påverka inriktningen av BRÅ:s arbete. Initiativen har kommit från BRÅ, och det är det vi tycker är felaktigt. Vi har i vårt kriminalpolitiska program klart sagt ifrån att kampen mot den ekonomiska brottsligheten är så viktig att den skall ledas av regeringen och inte av någon annan. Sedan är det regeringen som skall ge direktiven till utredningar och ta fram material och annat som är nödvändigt för att kampen skall bli tillräckligt effektiv. Det är därför vi sagt att den kommission mot skatteflykt och annan ekonomisk brottslighet som vi föreslagit skall vara det organ som skall ge synpunkter utifrån på regeringens arbete. Det är därför vi accepterat att den nuvarande styrgruppen avvecklas och ersätts med ett organ som regeringen har direkt ansvar för. Det innebär att de förslag till åtgärder som regeringen beställer kommer att leda till resultat. Nu vet vi att många av förslagen hamnat i regeringens skrivbordslådor, och det är inte tillfredsställande. Jag är helt övertygad om att det här förutsätter en annan regering för att det skall bli tillräckligt effektivt, och det får jag hoppas att vi har om några månader när det här beslutet har gått i verkställighet.
Herr talman! Jag har i och för sig ingen annan uppfattning om inriktningen än vad man säger i det särskilda yttrandet. Vad jag här ville påtala var inkonsekvensen hos Arne Nygren när han sade att man nöjt sig med ett särskilt yttrande, eftersom han ansåg att det inte var meningsfullt att göra en reservation då vi har en borgerlig majoritet i kammaren. Man har å andra sidan gjort reservationer i andra frågor, bl.a. i detta betänkande. I konsekvensens namn borde man kanske ha låtit bli att göra reservationer, eftersom de sannolikt inte kommer att vinna kammarens gehör. Men naturligtvis kan man inte jobba utifrån dessa utgångspunkter, utan man ställer de politiska förslag som man står för, vare sig man vet att de vinner riksdagens gillande eller inte. Nu är det ju fråga om styrgruppen. Jag tror i likhet med Arne Nygren att det är och har varit väldigt stora fördelar med denna styrgrupp. Jag tror definitivt inte att dessa fördelar har upphört. Det finns mycket kvar att göra på detta område, och som jag ser det kan styrgruppen fortsätta med detta arbete. Vad som är viktigt i Arne Nygrens resonemang är naturligtvis att regeringen rimligen borde ha ansvaret och leda det hela fram till verkliga åtgärder mot ekonomisk brottslighet. Det kan den göra, oavsett om styrgruppen finns där eller inte. Fördelen med att ha styrgruppen kvar är väl ändå att det då i varje fall kommer fram någonting som inte bara hamnar inom regeringskansliet utan som kommer ut till en bredare allmänhet och till de oppositionspartier som Arne Nygren och jag representerar i riksdagen i dag. Vi har då möjlighet att ta del av detta arbete och lägga förslag på riksdagens bord, något som vi gjort vid flera tillfällen. Slopar man styrgruppen riskerar man att dessa frågor inte kommer till vår kännedom, och vi frånhänder oss alltså därmed möjligheten att ta del av detta arbete och lägga förslag i riksdagen med anledning härav. Jag vet i likhet med Arne Nygren att många av dessa förslag hamnat i skrivbordslådorna. Men, Arne Nygren, vi har tagit upp förslagen här och kunnat föra dem till en politisk bedömning i denna av borgerligheten styrda riksdag.

Herr talman! Jag har en känsla av att om Arne Nygren och Tommy Franzén hade fått fortsätta sitt meningsutbyte skulle jag, i varje fall i vissa delar, kunna nöja mig med att hänvisa till vad Arne Nygren sade för att yrka bifall till utskottets hemställan. Men låt mig börja med att säga: I justitieutskottets betänkande 47 om anslag till brottsförebyggande rådet behandlar vi flera disparata frågor. Det gäller brottsförebyggande rådets förvaltningsoch utvecklingsanslag, kostnader för brottsskadenämndens förvaltning och kostnader för ersättning för skador på grund av brott. Dessutom har vi i betänkandet tagit upp ett antal fristående motioner som handlar om narkotikahanteringen. Just denna senare bit av vårt betänkande borde vara nyttig läsning för dem som i likhet med vissa deltagare i ett TV-program häromdagen tror att de s.k. politikerna inte är intresserade av narkotikaproblemen och inte har någon hygglig planering för sysslandet med dessa allvarliga ting. Jag tycker att vad utskottet har sagt och redovisat ger ett rätt bra perspektiv på hur de här frågorna hanteras i utskottet och i riksdagen och hur de faktiskt måste hanteras från den lagstiftande församlingens sida. Jag noterar också med glädje att vi inom utskottet har varit helt eniga i diskussionen när det handlat om narkotika. När det gäller organisationsförändringen beträffande brottsförebyggande rådet är vi också eniga. Vi är eniga om att det bör finnas ett arbetsutskott inom rådets styrelse som skall förbereda sammanträdena, och vi är eniga om att den s.k. styrgruppen skall avvecklas nu när den slutfört sitt arbete. Möjligtvis skulle man med förstoringsglas kunna spåra en viss divergens mellan majoriteten och minoriteten i utskottet när det gäller värdet av en allsidig folkrörelseanknytning i styrelsen. Majoriteten underskattar förvisso inte den erfarenhet som folkrörelserna kan tillföra brottsförebyggande rådet. Men vi är väl medvetna om vilket pussel det innebär att sätta samman en styrelse på 15-20 personer, där man redan från början har ett antal bundna platser och sedan skall gå ut och söka efter lämpliga personer med hänsyn till det arbete som skall utföras.

Arne Nygren knöt i sitt anförande på ett kraftfullt sätt intresset till det socialdemokratiska förslaget om inrättande av en kommission mot skatteflykt och ekonomisk brottslighet. Man får nästan intrycket att kampen mot den ekonomiska brottsligheten skulle hamna i träda, om man inte följer det socialdemokratiska receptet. Nu fick jag inte riktigt klart för mig doserna i det receptet. Men när jag läst motionen och tittat i övriga handlingar har jag funnit att det rört sig om ett anslag på 1 miljon som man ville ställa till förfogande. Det multiplicerade emellertid Arne Nygren med 1000 i sitt anförande och var uppe i miljardklassen. Jag skulle gärna vilja få besked av Arne Nygren att det är fråga om 1 miljon och att man inte strör miljarder omkring sig i detta sammanhang. Det är naturligtvis inte på det sättet att kampen mot den organiserade och den ekonomiska brottsligheten hamnar i träda, om man inte gör som Arne Nygren vill. Tvärtom finns det en risk för att man får ett dubbelarbete, att man får ett nytt BRÅ med begränsade arbetsuppgifter vid sidan om det hittillsvarande BRÅ. Alldeles uppenbart är att man får ett planeringsorgan vid sidan av den samrådsgrupp för insatserna mot denna brottslighet som regeringen fattade beslut om i februari. Jag tycker, herr talman, att det kan vara skäl att i den här diskussionen besvära kammaren med att tala om, att den här gruppens främsta uppgift bör vara att ta initiativ till fortsatta lagstiftningsåtgärder och att kanalisera de uppslag som kan komma. I gruppen bör man skaffa sig en överblick över det arbete som pågår på området och se till att behövlig samordning kommer till stånd mellan olika kommittéer. Det kan också vara lämpligt att diskutera mera övergripande frågor om lagstiftningens inriktning. Främst gäller det avvägningen mellan effektiviteten i kontrollen och risken för s.k. kontrollskador på enskildas integritet, näringslivets funktionsduglighet osv. Gruppen kan vidare vara ett organ för interdepartemental beredning av projekt som från olika synpunkter ter sig komplicerade. Denna grupp — det är uttryckligen sagt — skall inte fungera som något självständigt utredningsorgan. Beredningsarbetet skall bedrivas, som man säger, i sedvanliga former — dvs. inom justitiedepartementet och de andra departement som kan vara berörda av en viss fråga, i kommittéer och i utredningar av det slag som vi är vana vid i vårt land. Det är då också naturligt att BRÅ kan komma att engageras i de här frågorna. Från samrådsgruppens sida blir det fråga om att inspirera ett arbete på olika nivåer, att fånga upp idéer och föra dem vidare. Det fina med denna samrådsgrupp är — som Arne Nygren själv sade — att den är ett uttryck för regeringens vilja att ta hand om och direkt och omedelbart ta ansvar för att det sker någonting på detta område. Såvitt jag förstår har vi från riksdagens sida ingen anledning att klaga, för vi får möjligheter till en mera direkt kontakt med regeringens ledamöter för att i enskilda ärenden, i interpellationer och annat kontrollera och få veta vad som händer. När det gäller brottsförebyggande rådet har vi inte — som Tommy Franzén sade —så nära till uppgifterna, i varje fall inte under arbetets gång. Jag ser alltså i det förslag som föreligger en fördel när det gäller den samlade kampen mot den här aktuella brottsligheten. Jag har uppfattningen att vit. v. bör nöja oss med att se vad denna grupp kan åstadkomma. Vi bör se om de goda intentionerna leder till det resultat som vi vill ha, innan vi — som föreslås i vissa reservationer — gör en del beställningar, uttalar önskemål. Jag tycker att vi i detta läge inte skall prioritera någonting. Med detta, herr talman, hemställer jag att kammaren måtte godta utskottets förslag.

Herr talman! Nackdelen med det arbete som har bedrivits i BRÅ har varit att man har utfört en hel del uppgifter som inte har lett till några åtgärder från regeringens sida. Om arbetet hade letts av regeringen hade det mer eller mindre varit fråga om beställningar. Man hade vetat vad regeringen ville. Det är därför vi menar att det är riktigt att föra över huvudansvaret för kampen mot ekonomisk brottslighet på regeringen. Fördelen med det arbete som bedrivits i BRÅ har varit att man har haft en bred förankring — i styrgrupp och i arbetsgrupper — genom folk med god erfarenhet, som har tillfört BRÅ-arbetet mycket av värde. Vi vill nu ersätta den här breda förankringen — uppsamlingen av myndighetserfarenhet och erfarenhet från arbetsliv och annat — med den kommission mot skatteflykt och ekonomisk brottslighet som skall kunna vara ett organ för att tillföra regeringen tips och uppslag om lämpliga åtgärder som den inte själv direkt kommer på. Vi tror att en sådan kombination kommer att innebära att ett arbete liknande det som bedrivits i BRÅ kan utföras i framtiden — med regeringsledning och med alla de fördelar som styrgruppsarbetet i BRÅ har medfört. Det är självklart att man i brottsförebyggande rådet kommer att fortsätta arbeta med åtgärder mot den organiserade och ekonomiska brottsligheten. Och vi har redan tagit kontakt med arbetsmarknadens parter för att se om vi tillsammans skall kunna utföra ett utredningsarbete, där det är möjligt att ta vara på den rika erfarenhet och det kunnande vad gäller åtgärder mot ekonomisk brottslighet som finns på det området. Vi arbetar också intensivt med att försöka få forskare att ägna sig åt arbete som berör ekonomisk brottslighet och därmed sammanhängande problem. Men där har vi i dag svårigheter. Den forskning utanför BRÅ som kan sägas ha anknytning till ekonomisk brottslighet är alltför blygsam. Forskare vill hellre ägna sig åt brottslighet i Norden på 1700-talet och liknande saker än nutida brottslighet. Vi försöker åstadkomma en förändring på den punkten. Till sist: Om jag sade miljard i stället för miljon vill jag ha det rättat. Det sker naturligtvis en väldig penningvärdeförsämring, men så kraftig har den inte varit sedan vi skrev detta yttrande.
Herr talman! Det är kanske inte speciellt mycket att tillägga med anledning av det Bertil Lidgard sade — med utgångspunkt i den diskussion som Arne Nygren och jag förde tidigare. Men jag tror att det ändå är angeläget att peka på ett par saker. Det är givetvis bra att utskottet och regeringen säger sig vilja ta ledningen i kampen mot den ekonomiska brottsligheten och att man därför har tillskapat det nya samordningsorganet. Men jag vill hävda att det är en konstig regering som inte har sett som sin uppgift att ta ansvar och leda det här arbetet utan att man behöver tillskapa ett samordningsorgan. Det ligger väl ändå i konstitutionen att det är regeringens ansvar att ta ledningen i kampen mot ekonomisk brottslighet — alltså brottslighet som riktar sig mot samhället, samhällsmedborgarna och samhällsmoralen — utan att det skall vara nödvändigt att inrätta några speciella samarbetsorgan. Det ansvaret har regeringen ändå.

Jag tror inte vi skall vara rädda för dubbelarbete, Bertil Lidgard. Även om det skulle bli en del dubbelarbete är det bättre än att det blir avsevärt mindre arbete gjort i framtiden än hittills. Jag är rädd för att de direktiv som samordningsgruppen tydligen har fått och som Bertil Lidgard här läste upp kan vara svåra att omsätta i verkligheten. De låter nog bra på pappret, men jag tar mig friheten att betvivla att dessa vackra ord kommer att omsättas i praktisk handling. Om det hade varit så att arbetet redan hade bedrivits genom att regeringen gjort beställningar hos BRÅ är det möjligt att dessa beställningar snabbare och i varje fall i större omfattning än nu lett till åtgärder. Men jag är rädd för att de inte lett till ytterligare åtgärder vare sig i riksdagen eller i regeringen — snarare tvärtom. Då hade nämligen de olika förslagen inte fått offentlighet. ; Sedan bara helt kort, herr talman, till frågan om samarbete med andra parter och med fackföreningsrörelsen. Jag vill bara peka på att Målarettan i Stockholm haft ett seminarium där man ställde frågan: Är framtiden svart eller vit? Man fick där fram en hel del bra erfarenheter. Målarettan har också från sitt dagliga arbete erfarenhet av kampen mot ekonomisk brottslighet, och sådan erfarenhet är det viktigt, tycker jag, att man knyter till sig.
Herr talman! Dubbelarbete kan man naturligtvis fördra, om man har råd till det. Men vad man inte kan acceptera är en dubbel planering — det kan föra åt divergerande håll och leda till besvärligheter när man skall dra slutsatser av ett utfört arbete. Både Arne Nygren och Tommy Franzén har här talat om att somt har hamnat i byrålådan. Jag vill då erinra om att det under de senaste fem åren verkligen gjorts en kraftfull satsning på bekämpandet av den organiserade och ekonomiska brottsligheten. Man har genomfört ett trettiotal större lagstiftningsprojekt. Man har gjort ingripande förändringar i hyreslagstiftningen, i valutalagstiftningen, i konkurslagstiftningen, i skattelagstiftningen, i tullagstiftningen och i lagstiftningen om yrkesmässig trafik. Vi har företagit en stor mängd ändringar i brottsbalken: de har gällt häleri, de har gällt arbetsmiljöbrott och dobbleri, osv. Jag skall inte räkna upp allt. Jag vill bara konstatera att det finns en viss gräns för vad en riksdag under en period kan sluka, om man skall behandla frågorna seriöst. Vi har på detta område förvisso haft mycket att göra under de gångna åren, så om något mer eller mindre tillfälligt hamnat i en byrålåda är det ingenting som vi skall beklaga oss över. Annars hade vi inte kunnat hantera de andra frågorna så seriöst som vi vid alla tillfällen har försökt göra.
Herr talman! Jag tror nog, Bertil Lidgard, att vi kan kosta på oss ett visst dubbelarbete i detta fall. För det är ingen liten omfattning som den ekonomiska brottsligheten har. Enligt mångas beräkning uppgår den till ca 10 20 av bruttonationalprodukten — några har beräknat att den är litet lägre. Det rör sig alltså om summor på 50-55 miljarder årligen. Det är nästan dubbelt så mycket som staten får in i inkomstskatt. Den miljon som ett eventuellt dubbelarbete skulle kosta är alltså en spottstyver i detta sammanhang. Bertil Lidgard räknade upp en rad åtgärder som regeringen har vidtagit. Men jag skulle kunna räkna upp åtskilligt fler förslag till åtgärder som har hamnat i byrålådan eller, för att citera en tidigare arbetsmarknadsminister, i papperskorgen. Sedan kan man ha olika uppfattning om innebörden av de olika förslagen. Men huvudparten av de åtgärder som Bertil Lidgard räknade upp har varit otillräckliga. I många fall har förslagen lagts bara för att det utåt skulle verka som om man vidtog åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. I sin praktiska tillämpning har förslagen emellertid inte betytt ett skvatt.
Herr talman! För en vecka sedan diskuterade vi vilka åtgärder riksdagen skulle vara beredd att vidta mot narkotikabrottsligheten. En knapp vecka därefter kom ett ganska skakande TV-program som berättade för svenska folket om läget när det gäller narkotikabrottsligheten. Jag är säker på att om man hade lyssnat på de borgerliga motargumenten mot vad vi ville göra och hade vetat resultatet av voteringarna i riksdagen, hade man inte varit särskilt imponerad av majoritetens åtgärder. Visst har det gjorts en del lagändringar, men vad som är avgörande när man skall mäta problemet i dag är ju det faktum att den ekonomiska organiserade brottsligheten bara ökar, att travarna av ärenden som man inte hinner åtgärda blir allt större. Då är det svårt att säga till dem som arbetar med dessa frågor att allt som går att göra är gjort. Väldigt mycket mer skulle behöva göras. De åtgärdsförslag från oss socialdemokrater som utskottsmajoriteten har styrkt är långt fler än de åtgärder som regeringen har vidtagit.
Herr talman! Tommy Franzén är så materialistiskt inriktad att när jag talar om vad vi inte har råd med tänker han omedelbart på pengar. I det här sammanhanget tänkte jag på den högt kvalificerade arbetskraft som går åt när man skall göra utredningar i dessa frågor. Min uppfattning är att vi inte har råd med så mycket dubbelarbete. Denna kvalificerade arbetskraft får nog tas i anspråk för speciella arbetsuppgifter.

Herr talman! I januari i år inlämnade min partikamrat Stig Josefson och jag en motion om åtgärder mot ekonomisk brottslighet. Motionen har nu utskottsbehandlats, och i några punkter är den redovisad i justitieutskottets betänkande nr 47. Utskottet avstyrker motionsyrkandet om undersökning och forskning när det gäller orsaker till och effekter av ekonomisk brottslighet. Likaså avstyrker man kravet på en kampanj mot ekonomisk brottslighet. Utskottet delar våra synpunkter att det är värdefullt med ökade kunskaper på det här området men tycker att det är tillräckligt med det lagstiftningsoch utredningsarbete som redan pågår inom BRÅ och som vi har hört en del om i debatten. Detta kan jag delvis hålla med om, men det saknas ändock bitar, som vi vet alltför litet om. Vi vet väl en del om den biologiska faktorn såsom en av flera orsaker till många traditionella brott. En medfödd eller förvärvad kroppslig defekt eller allmän fysisk utrustning hos en person kan exempelvis nedsätta kontrollen över det egna beteendet och vara en orsak till vissa brott. De själsliga funktionerna är inte heller alltid så väl utvecklade hos många brottsbenägna människor och kan vara en annan anledning till brott. Den sociala faktorn kan vara en tredje orsak till brott och innebär att den brottslige har dåliga relationer till sin omvärld. Så långt vet vi en del om orsakerna till den traditionella brottsligheten, men vi vet inte om de gäller också för ekonomisk brottslighet. Något vetenskapligt material har vi mig veterligt mycket litet av. Vi vet inte heller hur skattetrycket påverkar brottsutvecklingen på den ekonomiska sidan. Är det skattetrycket eller en allmänt bristande samhällssolidaritet i övrigt, som kan vara en orsak till ekonomisk brottslighet? Det vet vi inte med någon grad av säkerhet. Om man upplever samhället som orättvist, finns det ingen anledning att följa lagar och regler — så resonerar många som begår traditionell brottslighet. Jag kan i sammanhanget nämna att vi var några riksdagsledamöter, som gick över Norrmalmstorg häromkvällen. Där höll ett ungt par på med att gräva upp nyplanterade hyacinter ur en urna för att ta dem med sig hem i en plastpåse. När vi påtalade det brottsliga i deras handlande, svarade ynglingen att hyacinterna minsann var litet värda i förhållande till alla skattefuskares tillgrepp. Därför hade han inga betänkligheter när det gällde tillgreppet av växterna. Jag behöver kanske inte säga att vi återställde ordningen. Är det denna mentalitet som har fortplantat sig till den ekonomiska brottsligheten? Det vet vi ingenting om ännu. Är det skattesystemet som är orsaken till ekonomisk brottslighet? Det vet vi inte heller. Vi bara gissar oss fram. Även om BRÅ också i fortsättningen kommer att ägna sin uppmärksamhet åt de här problemen, finns det anledning att också på annat sätt söka sig fram tillstörre säkerhet om orsakerna för att bättre kunna möta och förebygga nya ekonomiska brott. Vi tycker därför att utredning och forskning på det här området är mycket angelägna uppgifter, och de kan mycket väl sättas i gång parallellt med andra angelägna uppgifter i kampen mot den ekonomiska Nr 147 brottsligheten. Vi tycker också att den nybildade samrådsgruppen inom departementet skall ta de initiativ som behövs för att den här forskningen skall komma till stånd. Därigenom blir det också regeringen som leder arbetet. Forskningspengar anslås ju redan nu och finns med i BRÅ:s budget. Där gäller det kanske i första hand att finna intresserade och kompetenta forskare. Vi hoppas, Arne Nygren, att inte det blir den svåraste biten. Vi har dock haft vissa bekymmer i det avseendet. När det sedan gäller kampanjen mot ekonomisk brottslighet är utskottet inte så negativt som det kan framstå av avslagsyrkandet. Man inser tydligen värdet av information på området för att om möjligt stärka rättsmedvetandet och samhällsmoralen. Det är bara pengar som saknas, och samhällsekonomin är ju som bekant inte den bästa. Men vi har inte krävt några nya pengar för ändamålet. Vi tycker att man skall utnyttja möjligheterna till medverkan från näringslivsorganisationerna. Likaså kan man utnyttja pengar, som redan finns anslagna för rättsinformation inom brottsförebyggande rådet, riksskatteverket, rikspolisstyrelsen och riksförsäkringsverket. Viss del av de pengarna kan mycket väl tas i anspråk för den här informationskampanjen. Vi har också pekat på möjligheterna att utnyttja erfarenheterna från andra kampanjer som har dragits i gång, t.ex. kampanjerna mot langning och drogmissbruk samt butiksstölder. Till Arne Nygren vill jag säga att den motion som jag nu har talat för har utarbetats av en arbetsgrupp inom centerns riksdagsgrupp. Det är ingen kopia av något annat partis motion. Om den hade varit en kopia av t.ex. moderaternas motion, hade vi väl också fått med moderaterna på reservationen. Det har vi som bekant inte. Jag tror att vad vi än föreslår eller gör från vårt håll för att motverka ekonomisk brottslighet, skulle det få samma betyg av Arne Nygren. Vi är vana vid det nu, och vi vet att det lönar sig föga att bemöta Arne Nygrens inlägg. Om vi lägger oss helt för Arne Nygrens förslag, kanske vi till nöds kan få godkänt, men då skulle kritiken antagligen få någon annan inriktning. Kritik bleve det säkert. Det bästa vore annars att vi gemensamt försökte åstadkomma konkreta åtgärder utan att ständigt snegla på politiska vinster. Frågan är litet för allvarlig för det. Men då gäller det att inte ensidigt hålla på de egna principerna och de egna förslagen. Som Bertil Lidgard redan har sagt är det inte bara socialdemokraterna som kan lösa de här problemen. Då borde de ha lösts redan före 1976. Det var först när den borgerliga regeringen tillträdde som arbetet att bekämpa den organiserade och ekonomiska brottsligheten startade. Jag skulle vilja tillägga något utöver det Bertil Lidgard nämnde om vad som egentligen har gjorts och om att man anklagar regeringen för att ha en massa BRÅ-promemorior i skrivbordslådan. Bertil Lidgard redovisade en del, och i min motion har jag angivit 19 olika promemorior med förslag till åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten som vi har presenterat från BRÅ. Det går bra att läsa innantill i motionen. 57 Fram till nu har alltså 19 promemorior med förslag mot den ekonomiska och organiserade brottsligheten presenterats, och i de allra flesta fall har BRÅ: s förslag också lett till lagstiftning. Bland dem som helt eller delvis har lett till lagstiftning i enlighet med förslagen märks Sakhäleri, Revisors verksamhet, Åtalsprövning vid vållande till kroppsskada m.m., Aktiebolagslagen — förstärkt skydd för det bundna kapitalet m.m., Kriminalisering av föroreningar av miljön m.m., Advokatverksamhet, Likvidationsförfarandet enligt Aktiebolagslagen samt Informationsutbyte mellan myndigheter. Det här är inte tillräckligt, Arne Nygren, det tycker inte jag heller. Men det är ändå väldigt mycket. Det är kolossalt mycket gjort, om man jämför med vad som gjordes före 1976. Och kom ihåg: Lagstiftningen fortsätter! Herr talman! Med det här ber jag att få yrka bifall till reservationerna 3 och 4 vid justitieutskottets betänkande nr 47.
Herr talman! Jag betvivlar inte alls att det är en arbetsgrupp i centern som har tagit fram motionen. Men för den skull behöver jag inte ta tillbaka mitt påstående att det yrkande som den arbetsgruppen har kommit fram till i det närmaste exakt motsvarar vad moderaterna har yrkat. Centern begär en undersökning om orsaker till och effekter av den ekonomiska brottsligheten. Moderaterna vill ha en expertgrupp för att kartlägga omfattning och inriktning av den ekonomiska brottsligheten. Det är en likhet som gör att det verkar som om det vore fråga om en kopia. Åke Polstam säger att det är först sedan en borgerlig regering kom till som kampen mot ekonomisk brottslighet begynt. Det är väl ändå att ta i, Åke Polstam. Under 1970-talets första del bedrevs ett mycket aktivt arbete, varvid man tillgrep skatterazzior, som gav ett gott resultat — även allmänpreventivt. Det var under den tiden som deklarationskontrollen byggdes upp och byggdes ut. Det var under den tiden som förslag till skatteflyktsklausul och flera andra åtgärder togs fram som sedan kom att få vänta i åtskilliga år. Därför tror jag att vi bör försöka att nyansera historieskrivningen en aning.

Herr talman! En viktig del av bakgrunden till den proposition som kammaren nu skall behandla är narkotikasituationen på kriminalvårdens anstalter. Trots att de åtgärder som har vidtagits för att man skall kunna komma till rätta med narkotikaproblemen på anstalterna under de senaste åren utan tvivel har gett en hel del goda resultat, är läget i dag långtifrån tillfredsställande. De problem som kriminalvården ställs inför hänger givetvis samman med att en förhållandevis stor andel av dem som tas in på kriminalvårdsanstalterna är missbrukare. Vidare har antalet personer som dömts för narkotikabrott ökat kraftigt de senaste åren. Grunden är naturligtvis att vi har satsat mycket på kampen mot narkotikabrottsligheten och därför fått fler narkotikabrottslingar på våra anstalter. Narkotikasituationen är inte likartad vid alla kriminalvårdsanstalter. Vid en del av de avdelningar och anstalter där långtidsdömda kvalificerade narkotikabrottslingar är placerade får problemen betraktas som måttliga. Vid vissa andra riksanstalter och en del lokalanstalter, särskilt i storstadsområdena där inslaget av missbrukare är stort, finns det emellertid otvivelaktigt en fortlöpande tillgång på narkotika. På övriga anstalter är förhållandena varierande, huvudsakligen beroende på klientelsammansättning och anstaltens geografiska läge. Den vanligast förekommande drogen är cannabis, men även amfetamin och i viss utsträckning heroin förekommer. Regeringen har bedömt läget så, att ingripande åtgärder behövs för att man i ökad utsträckning skall kunna motverka såväl missbruk på anstalterna som langning och annan brottslighet inom och utom anstalterna bland de intagna. En huvudpunkt i det förslag som läggs fram är att möjligheterna till särbehandling av särskilt brottsbenägna långtidsdömda ökas. De bestämmelser som nu finns om detta skärps och stramas upp i flera hänseenden. Innebörden blir bl.a. att den som har dömts till fängelse i lägst två år i princip skall placeras i en sluten riksanstalt, om det med hänsyn till arten av hans brottslighet eller annars kan befaras att han är särskilt benägen att fortsätta en brottslig verksamhet av allvarlig karaktär, innan verkställigheten i anstalten har avslutats. Vid bedömningen skall särskilt beaktas om straffet avser grov narkotikabrottslighet. Den nu aktuella kategorin av dömda skall företrädesvis placeras på sådana slutna riksanstalter som är särskilt lämpade att tillgodose kraven på hög säkerhet. För dessa intagna skall också gälla särskilda restriktioner i fråga om permissioner och andra former av vistelse utanför anstalt. För att det särskilda behovet av kontroll och behandling beträffande denna grupp bättre skall kunna tillgodoses föreslås att mindre bostadsavdelningar på vissa slutna riksanstalter successivt inrättas. Beträffande intagna i allmänhet föreslås skärpta regler om granskning av brev och andra försändelser, skärpningar i kontrollen vad avser telefonsamtal och mottagande av besök samt en bestämmelse som ger möjlighet att ta hand om pengar som de intagna har i strid mot gällande regler. Möjligheterna att företa kroppsvisitation och kroppsbesiktning utökas. Bland andra viktiga punkter i propositionen vill jag särskilt peka på att urinprovskontrollen effektiviseras. Permissioner och andra former av vistelse utom anstalt skall kunna vägras vid narkotikamissbruk eller vägran från den intagnes sida att underkasta sig urinprovskontroll. Jag är medveten om att de föreslagna skärpningarna till en del kommer att få ingripande betydelse, inte bara för de långtidsdömda som kan misstänkas vara särskilt brottsbenägna under verkställighetstiden, utan också — fast i mindre grad — för övriga anstaltsintagna. Vid en avvägning mellan de olika intressen som gör sig gällande på området har regeringen emellertid funnit det nödvändigt att föreslå relativt långtgående åtgärder. Jag vill i sammanhanget peka på att den särbehandling som vissa särskilt brottsbenägna långtidsdömda skall kunna underkastas enligt propositionen inte har begränsats till att avse uteslutande narkotikabrottslingar. Det finns uppenbarligen andra brottslingar för vilka en särbehandling är motiverad av hänsyn både till allmänheten och till de medintagna. Det finns anledning att fästa uppmärksamheten på att de regler om särbehandling som i dag finns ändrades så sent som år 1978 i det uttalade syftet att markera att inte bara narkotikabrott och andra brott med internationell anknytning avsågs utan också exempelvis väpnade bankeller postrån i en del fall. Som jag ser det måste man hysa förståelse för att det ibland väcker stor upprördhet både hos de närmast drabbade och bland allmänheten när personer som är intagna för brottslighet av det slaget återfaller i sådan kriminalitet efter rymning eller i samband med permission. Jag har svårt att förstå den ändring som utskottet — vars skrivning här är dikterad av de socialdemokratiska ledamöterna — gjort och som enligt lagtexten innebär att man inte beaktar de risker som är förknippade med brottslighet av det slag som jag nu nämnde. Regeringens förslag avviker på en del punkter från det utredningsförslag — dens.k. permissionsutredningen — som ligger i botten. Enligt detta skulle en domstol i samband med att den utdömde straff på minst fyra års fängelse för särskilt allvarlig brottslighet redan i själva domen kunna förordna om en särskilt sträng verkställighetsform. Med regeringens förslag blir åtgärderna mindre drastiska, men de kan vid behov sättas in mot en betydligt större och mer rationellt avgränsad grupp av intagna. En särskild fördel ligger, som jag ser det, i att man också får större möjlighet att beakta hur den dömde förhåller sig under verkställighetstiden. Jag vill i sammanhanget också särskilt framhålla att de mindre bostadsavdelningar som enligt förslaget skall inrättas på en del slutna riksanstalter — och som, enligt vad som uttryckligen sägs i propositionen, inte skall utformas som specialavdelningar — bör medverka till en väsentlig förbättring av klimatet på de anstalter det här gäller. Både behandlingsoch kontrollsynpunkter tillgodoses. Det är — inte minst i nuvarande budgetläge — fråga om en betydande satsning på kriminalvården, men regeringen har bedömt saken så, att det kommer att betala sig i längden. Sammanfattningsvis vill jag säga att det är min förhoppning att de förslag som nu är framlagda — om de godtas av riksdagen — skall innebära att man kommer ett långt stycke på väg mot målet att få bort narkotikan från kriminalvårdsanstalterna och förhindra brottslig verksamhet bland de anstaltsintagna. Målet måste vi alltid hålla klart, och det är att ingen narkotika skall förekomma på våra anstalter. Till sist vill jag, herr talman, fästa uppmärksamheten på att det i propositionen föreslås att maximistraffet för brottet övergrepp i rättssak i brottsbalken höjs från två till fyra år. Åtgärden skall naturligtvis ses mot bakgrund av den oroande utveckling som det innebär att vittnen och tilltalade i bl.a. mål om narkotikabrott av allt att döma ibland inte vågar tala fritt av fruktan för lagstridiga repressalier. De problem som det här gäller kommer att få ytterligare belysning när rättegångsutredningen vid halvårsskiftet lägger fram sitt betänkande.

Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar rör en helt avgörande punkt i samhällets kamp mot narkotikabrottsligheten. Det gäller det sätt på vilket straffet skall verkställas för i första hand en liten grupp utomordentligt förhärdade narkotikaförbrytare, och det gäller att förhindra fortsatt brottslig verksamhet under straffverkställighetstiden. Propositionen och utskottsbetänkandet har föregåtts av utredning, den s.k. permissionsutredningen, och — vilket förtjänar att understrykas i detta sammanhang - flera skarpa uttalanden från justitieutskottets sida de senaste åren om narkotikasituationen inom kriminalvården. I ett betänkande från förra året uttalade utskottet: ”En självklar strävan inom kriminalvården måste enligt utskottets mening vara att intagna utan narkotikaproblem inte skall behöva komma i kontakt med narkotika. Lika självklart är att missbrukare avskärs från tillförsel av droger och i stället får vård för sitt missbruk.” ”I sammanhanget bör slås fast att det inte är godtagbart att intagna som är dömda för grova narkotikabrott under anstaltstiden inte kan avhållas från att bedriva narkotikahandel ute i samhället. Av det sagda följer att utskottet hyser förståelse för de motionsönskemål som går ut på att fängelsestraffet måste utformas så att de som är dömda för särskilt grova brott, i synnerhet grova narkotikabrott, inte har möjlighet att fortsätta sin verksamhet under pågående straffverkställighet. En sådan skärpning kan dock komma i konflikt med de principer som präglar svensk kriminalvård och som går ut på att, så långt det är möjligt med hänsyn till kravet på samhällsskydd och differentiering, främja de intagnas samhällsanpassning och att motverka de skadliga följderna av fängelsestraffet.” Den avvägning mellan de intressen som utskottet pekat på har nu gjorts i propositionen. Justitieministern har därvid — och han har fått utskottsmajoriteten med sig — gått på en skärpning av reglerna men avvisat det förslag till särskild straffverkställighet som permissionsutredningen förde fram. Jag kan — och det gör också moderaterna i utskottet — i allt väsentligt instämma i det förslag som justitieministern har lagt fram, men det tråkiga är att vi tror att det inte räcker.

Moderata samlingspartiets representanter i utskottet har reserverat sig till förmån för ett förslag som huvudsakligen ansluter sig till permissionsutredningens förslag. Skälen härtill är att en analys av den situation som råder vad gäller narkotikabrottslighetens utveckling och struktur i vårt land entydigt pekar på följande allvarliga tendenser: För det första: Brottsligheten blir alltmer internationaliserad och maffialiknande. För det andra: Omsättningen av tung narkotika såsom heroin och kokain ökar med åtföljande dramatiskt stegrad omsättning av stora penningbelopp, oftast i mångmiljonklassen. För det tredje: Våld eller hot om våld och beslag av vapen i samband med polisens gripanden blir allt vanligare. Överdriver jag faran och omfattningen av denna kriminalitet? Alls inte. Herr talman! Låt mig anföra några exempel, hämtade från det verkliga livet, på dessa utvecklingstendenser när det gäller den grova narkotikabrottsligheten. I två domar i Svea hovrätt från 1978 resp. 1979, som vunnit laga kraft, dömdes en heroinliga med grekisk anknytning till hårda straff. Vad hade då ligan gjort sig skyldig till? Huvudmannen dömdes för grova narkotikabrott, bestående i att han under åren 1976-1978 i Stockholm sålt sammanlagt ca 4,5 kg heroin, köpt i Thailand och Holland, för ett pris av mellan 500 och 1 000 kr. per gram. Intäkterna bör alltså ha legat på mellan 2,2 och 4,5 milj.kr. Domstolen har bedömt huvudmannens personliga vinning till nära 1 milj.kr. Huvudmannen dömdes vidare för varusmuggling, försök till varusmuggling, brott mot valutalagen och försök till brott mot valutalagen. Han dömdes till sammanlagt tio års fängelse och kan enligt nuvarande regler friges när två tredjedelar av strafftiden avtjänats, dvs. i oktober 1984. En kvinna i ligan dömdes för grovt narkotikabrott, varusmuggling och försök till varusmuggling till fem års fängelse och förvisning ur landet. Brotten bestod i att hon under 1977 från Holland smugglat in till Sverige 24 kg amfetamin och 85 gram heroin och, tillsammans med andra ligamedlemmar, ytterligare 2,5 kg heroin. Ytterligare en ligamedlem dömdes till två år och sex månaders fängelse för grovt narkotikabrott och varusmuggling. Han hade härbärgerat mellan 1 och 1,5 kg heroin i sin lägenhet för försäljning. fängelsestraff för grova narkotikabrott, grova varusmugglingsbrott, grovt häleri, olaga vapeninnehav, grovt valutabrott, stöld, koppleri och grovt koppleri. Ligan bestod av åtta svenskar och fyra amerikanska medborgare. I ligan ingick också finska, norska, senegalesiska och sydafrikanska medborgare, en marockan och en medborgare från Trinidad. Vinsterna av deras verksamhet med hasch och heroin kan inte fastställas fullt ut, men domstolens bedömning av vad som skulle förklaras förverkat som vinning av försåld narkotika stannar på över 1 milj.kr. Jag kan inte underlåta att för kammaren också redovisa att den av ligamedlemmarna som dömdes för koppleri och grovt koppleri förmådde två flickor, i ett fall med grovt våld, till prostitution under flera år, varvid hans ekonomiska vinning av deras prostitution uppgått till över en kvarts miljon kronor. I domar 1980 i Solna tingsrätt och Svea hovrätt dömdes en narkotikaliga bestående av fem turkiska medborgare till mellan fem och tio års fängelse och utvisning för en enahanda, lång serie av grova narkotikabrott, bestående av insmuggling och försäljning av upp till minst 10 kg heroin. Då 1 gram heroin på gatan, i vart fall då, torde ha betingat ett pris av ca 1000 kr., har omsättningen under de ca tre år verksamheten pågick rört sig om minst 10 milj.kr. Också i dessa mål togs vapen i beslag. Vinsterna har av domstolen bedömts till totalt ca 3,8 milj.kr. I domar i Göteborgs tingsrätt, hovrätten för Västra Sverige och högsta domstolen 1980 dömdes en narkotikaliga, också med turkisk anknytning, till fängelse i tolv år för en av medlemmarna och i fyra år för de övriga. Brotten var grova och gällde heroinoch kokaininsmuggling för miljontals kronor. Domstolen har bedömt vinningarna till i runt tal 2,5 milj.kr. De domar jag här har kort refererat och som bara är några exempel ur högen visar entydigt vad det handlar om. Den film om Huddingepolisens verksamhet som visades i TV i måndags ger bara ytterligare belägg för detta. Brotten är vidriga i sin cyniska och kallhamrade attityd till ungdom och människoliv. Samtliga brottslingar det här handlar om har indirekt åtskilliga människoliv på sina samveten. De har inte visat återhållsamhet. De har tjänat miljoner på andras sjukdom, förtvivlan och ångest. De har inte brytt sig om någonting annat än att tjäna pengar och mycket stora pengar. Att gentemot denna grupp förbrytare som första och viktigaste argument mot ett effektivt frihetsstraff, som hindrar dem att fortsätta sin brottslighet, anföra humanitära principer är inte en försvarslinje som jag anser håller gentemot ett allmänt förankrat rättsmedvetande. Låt mig dock understryka att jag självfallet, liksom justitieministern och övriga utskottsledamöter, anser att vår kriminalvård skall präglas av humanitet och aktning för de intagna. Men vi talar här inte om de intagna i allmänhet utan om en grupp som begått sådana brott att samhällets skyddsintressen måste bli avgörande. Att därvid något av vår humanitära lagstiftning måste vika är självfallet tragiskt. Men den som har satt sig in i heroinets härjningar bland våra ungdomar och den tragik som där utspelas kan inte tycka annat än att den långtgående omsorg samhället hittills visat dessa grova förbrytare måste vika för kravet på medborgarnas skydd. Vad är då skälet till att en särskild verkställighetsform behövs för dessa långtidsdömda grova narkotikaförbrytare? Jo, skälet ligger i att dessa brottslingar är ledare på olika nivåer för formliga knarksyndikat med betydande resurser i form av pengar och medhjälpare, resurser som finns kvar även sedan huvudmännen tagits in på anstalt. Dessa syndikats struktur och funktionssätt har sin yttersta grund i narkomanernas ständiga behov av och jakt efter narkotika. Detta behov leder dem till att, vare sig det är utanför eller innanför murarna, underordna sig eller underkasta sig vem det vara må som kan erbjuda dem narkotika. Dessa narkotikaförbrytare, oftast inte själva narkomaner, är inte sena att utnyttja denna miljö. Marknaden för narkotika underhålls inte minst genom att fängelsemiljön utnyttjas. Narkomaner, som döms för olika brott, underhåller sin narkomani — det har t.o.m. förekommit fall där de tvingats underhålla den — under fängelsevistelsen. Kriminalvården har inte fått bukt med vare sig insmugglingen av narkotika på anstalterna eller ens fall av tvångsnarkomanisering under hot om våld eller verkligt våld som förekommer i dag. I senaste numret av tidningen Statsanställd uppger kriminalvårdsverkets chef Bo Martinsson att narkotikamissbrukarnas andel av de intagna mycket väl kan vara så hög som 60 96. På goda grunder kan alltså antagas att i vart fall ca hälften av kriminalvårdens intagna missbrukar narkotika i större eller mindre utsträckning. Det är mot denna bakgrund man måste bedöma utvecklingen av narkotikabrottslighet inne i anstalterna och det kraftigt ökade missbruket av permissioner och det ökade antalet rymningar som kunnat noteras sedan början på 1970-talet. På detta vis har narkotikamissbruket kunnat fortsätta och langarkedjorna hållas i stort sett intakta. Det råder säkert allmän enighet om att permissionsinstitutet för de allra flesta intagna är ett värdefullt medel i behandlingen och ett betydelsefullt inslag i en modern kriminalvård. Samtidigt måste det givetvis vara så, att detta institut inte tillämpas på ett sådant sätt, att t.ex. grova narkotikaförbrytare härigenom själva eller genom andra med anknytning till narkotikabrottsligheten kan fortsätta med sin verksamhet. De nuvarande bestämmelserna om placering i sluten anstalt, avskildhet och permission grundar sig på vissa riktlinjer som drogs upp i en proposition från 1972. Då anförde dåvarande justitieministern statsrådet Geijer bl.a. följande: ”Det gäller en grupp brottslingar som i många avseenden skiljer sig från majoriteten av dem som vi återfinner på våra fångvårdsanstalter. Det är personer som vid planeringen av sin brottsliga verksamhet noga kalkylerar med såväl riskerna för upptäckt som möjligheterna att genom avvikande undandra sig verkställigheten av det frihetsberövande som väntar om de blir upptäckta. Många är till skillnad från det övriga brottslingsklientelet inte åtkomliga för en aktiv kriminalvård, baserad på sociala stödåtgärder m.m. Ett väsentligt syfte med att döma dessa personer till långvariga frihetsberövanden måste därför vara — förutom att tillgodose allmänpreventiva hänsyn — att för avsevärd tid hindra dem att fortsätta sin brottsliga verksamhet. Frihetsberövandet måste med andra ord i första hand få karaktären av en skyddsåtgärd.” Detta sade alltså statsrådet Geijer 1972. Den målsättning som då drogs upp, att till skydd för samhället hindra denna grupp från att fortsätta med brottslighet, har inte uppfyllts. Genom att polisen under de senaste åren — och det var också justitieministern inne på i sitt anförande — har lyckats få fast ett antal grova narkotikaförbrytare, som nu avtjänar relativt långa fängelsestraff, finns i dag dessa långtidsintagna på de slutna riksanstalterna. De har i viss utsträckning kunnat fortsätta sin brottsliga verksamhet även innanför de slutna riksanstalternas murar. Permissionsutredningen ger exempel på detta. Det svenska samhället håller alltså i själva verket handlarna i narkotika med en marknad också på våra fängelser. På grund av den ordning som råder och länge rått inom kriminalvården är det precis vad som sker genom den olyckliga blandningen av de intagna. Icke missbrukande storhandlare, genomgående något äldre, blandas tillsammans med gravt beroende narkomaner, de flesta yngre som kommit på kant med rättvisan tidigt i tonåren. Det rädslans psykologiska klimat som uppstår mellan de intagna i denna situation utnyttjas mycket skickligt av storhandlarna. De behöver inte öppet visa sin makt, eftersom den är så självklar i kraft av narkomanernas beroende och underkastelse av rädsla för att inte stå på god fot med dem som de är beroende av. Vi moderater anser att det är denna blandning av fångar som är orsaken till problemen och inte beläggningssituationen som sådan. Utifrån de cyniska brott de icke missbrukande storhandlarna begått, kan man sluta sig till att det är de som utgör faran och problemet. Enligt vår mening får denna blandning av intagna allvarliga konsekvenser för narkotikaproblemet i samhället. Vår tes är att det oundvikligen leder till att narkotikaproblemet trappas upp. För det första sker det genom att de narkotikamissbrukande brottslingarna kommer att lämna fängelserna som lika stora narkotikamissbrukare som de var när de kom dit — det finns i vart fall allvarliga risker för det. För det andra sker det genom de stora skulder de ofta har till storhandlarna när de kommer ut. De kommer alltså att svara för en större efterfrågan, särskilt genom de kunskaper i storhandel som de har fått i fängelset. För det tredje kommer storhandlarna att efter sina fängelsestraff lämna fängelserna med ett fast, stort och etablerat kundunderlag, eftersom samhället via kriminalvården hållit dem med en viss marknad även under den tid som de suttit inne. Ett första och verkligt avgörande steg är följaktligen att skilja av de grova narkotikaförbrytarna från de övriga och genom en sådan kontroll av dem under deras verkställighetstid förhindra varje form av kontakt med Herr talman! Att man kan avhållas från att göra någonting genom hot om bestraffning är straffrättens uppenbart obestridliga utgångspunkt. Men vad skall man göra med dem som har blivit bestraffade och under strafftiden i anstalt fortsätter sin brottsliga verksamhet? Det har ett modernt och av humanitet präglat samhälle inget entydigt svar på. Men fullt klart är att allmänhetens tilltro till vårt rättssystem kan lida allvarlig skada, om vi inte kan få bukt med dessa förhärdade grova narkotikabrottslingars spel med liv och hälsa. Detta är utgångspunkten för den moderata reservationen. Jag yrkar bifall till den moderata reservationen i justitieutskottets betänkande nr 49. Låt mig också, herr talman, innan jag slutar ge en eloge till landets poliskår för dess outtröttliga och självuppoffrande arbete i kampen mot narkotikabrottsligheten. Den behöver allas vårt stöd i denna otäcka uppgift.

Herr talman! Självfallet ser jag lika allvarligt som Björn Körlof på utvecklingen av narkotikabrottsligheten. Jag vill först och främst ta upp några siffror som Björn Körlof nämnde. Han sade att kanske 60 96 av dem som var intagna på anstalt skulle missbruka narkotika. Så är det inte enligt de uppgifter jag har, utan de uppgifterna ger vid handen att ungefär en tredjedel av dem som tas in på anstalt före intagningen missbrukade narkotika. Detta innebär ju självfallet inte att det inte förekommer missbruk på anstalt, men där är missbruket mindre. Som jag sade i mitt inledningsanförande varierar emellertid missbruket mycket från anstalt till anstalt. Skillnaden mellan utskottsmajoriteten och reservanterna, till vilka Björn Körlof hör, är att reservanterna vill att de ungefär 70 personer som döms till längre straff än fyra år skall behandlas på ett särskilt sätt. De personer som det gäller här är de allra mest allvarliga brottslingarna. De missbrukar ofta inte själva narkotika, utan de har bedrivit ekonomisk verksamhet och haft vinning av sin verksamhet. Man måste alltså hålla dem åtskilda från missbrukarna. Men att hålla dem från narkotikahandeln är inte en fråga om att ta bort missbruket utan om att hålla dem under sådan kontroll att de inte i något hänseende kan ha kontakt med narkotikahandeln. Det menar vi att de förslag som är framlagda i propositionen ger god möjlighet till. Propositionen innebär ju att ett större antal personer kontrolleras än vad som föreslogs av permissionsutredningen. Jag menar att man med det förslag om differentiering som läggs fram i propositionen effektivt kan kontrollera detta klientel. Och det är huvudanledningen till att vi lägger fram förslag. Det räcker alltså. Man skall inte lägga fram förslag som så att säga fördubblar en kontroll som i och för sig kan vara nödvändig.
Herr talman! Justitieministern refererar till siffror om hur många av de intagna som är aktiva narkotikamissbrukare, och det antalet brukar ofta av kriminalvården uppges till 25-30 926. Men den siffra som jag angav har kriminalvårdsverkets högste chef själv angett — att det mycket väl kan vara så att närmare 60 Yo missbrukar narkotika i olika former. Det är i så fall nästan en fördubbling av siffran och belyser hur allvarligt problemet är. Skälet till — och jag underströk det — att vi anser att denna relativt lilla grupp, som kan röra sig om 50, 70 eller 100 personer olika år, måste hållas i särskilda anstalter är just att dessa personer inte får vistas i samma anstalt som de övriga — då kommer de nämligen att kunna träffa dem. Det förekommer alltid ett inre liv på en anstalt, och så länge det finns narkomaner i samma etablissemang som det finns stora narkotikahandlare kommer kriminalvården inte att kunna bryta narkotikastrukturen. Hjärnorna bakom knarksyndikaten, som — precis som justitieministern säger — inte själva är narkomaner, måste hållas i särskild anstalt för sig. Jag tror alltså inte att man kommer att lyckas om man går fram på den väg som föreslås av justitieministern i propositionen och av majoriteten i utskottet. Jag vill också understryka att moderata samlingspartiets förslag i vår reservation inte bara är permissionsutredningens och vårt förslag. Permissionsutredningens förslag har i remissomgången tillstyrkts eller lämnats utan erinran av överåklagarna i samtliga våra storstäder — som har de stora problemen, både i Stockholm, Göteborg och Malmö —, rikspolisstyrelsen, domstolsverket, Sveriges domareförbund, TCO/S, LO, Föräldraföreningen mot narkotika, Riksförbundet för ett narkotikafritt samhälle och flera andra. Det finns alltså en stark opinion bakom precis det förslag som vi försöker få igenom, att de grova narkotikaförbrytarna — hjärnorna bakom de stora syndikaten — måste hållas åtskilda för sig, så att de inte kan få kontakt med övriga intagna. Det är en av de viktiga punkterna i kampen mot narkotikabrottsligheten. Jag tror tyvärr att justitieministern kommer att få anledning att återkomma till riksdagen efter ett eller ett par år — om han sitter kvar efter höstens val — med förnyade förslag på det här området. Knarkstrukturen kommer inte att brytas med det förslag som är lagt.

Herr talman! Den syn på just narkotikabrottslingar som Björn Körlof redovisade tror jag att de flesta här i kammaren kan ansluta sig till. De grova narkotikabrottslingarna, de som leder narkotikabrottssyndikaten, tar vi starkt avstånd från och har inte mycket medkänsla med. Men när kammarens ledamöter läst det här betänkandet från justitieutskottet bör det ändå stå klart att det är bra att det finns mittenpartier som den balanserande kraften här i riksdagen vad gäller åtgärder för att komma till rätta med den grova narkotikabrottsligheten och framför allt den som finns inne på fängelserna. I betänkandet förordas en allvarlig förändring i behandlingen av dem som är dömda till längre straff än två år och som befaras fortsätta att ägna sig åt allvarlig brottslighet under verkställighetstiden. Som lagstiftare kan vi näppeligen acceptera att personer som dömts för grova brott skall ha sådana möjligheter under anstaltsvistelsen att han eller hon kan fortsätta att från eller i fängelset och via besök eller på permissioner bedriva allvarlig brottslig verksamhet. Det vore synnerligen stötande för rättsmedvetandet men också oacceptabelt ur alla andra synvinklar. Av detta skäl föreslås förändringar av kraven vad gäller anstaltsplacering samt permissioner, liksom när det gäller kontrollen och frekvensen av besök och telefonsamtal. Detta innebär en hårdare behandling och ger tyvärr mindre utrymme för human behandling än tidigare. Men det begränsas till några få i stället för att man skulle låta alla intagna på anstalterna drabbas av hårdare tag. Moderaterna vill gå ännu längre, men ur humanitära synpunkter kan majoriteten i utskottet inte acceptera detta. Även om de som tillhör den här kategorin intagna begått allvarliga brott och är till fara för andras liv och lem, så måste vi veta att den dag de avtjänat sitt straff och skall ut i samhället får inte anstaltsvistelsen ha skadat dem så att en rehabilitering är fullkomligt omöjlig. Socialdemokraterna vill begränsa särbehandlingen till dem som begått grova narkotikabrott. Jag tror att man skall akta sig för att förändra narkotikalagstiftningen så att narkotikabrotten inte kommer att ligga i paritet med andra lika grova brott. Att ägna sig åt narkotikahandel innebär ett hot mot människors — framför allt unga människors — hälsa, mot människors liv. Att ägna sig åt bankrån och postrån innebär också hot mot människors psykiska och fysiska hälsa och deras liv om än i mindre omfattning. Vi vill förhindra också att bankrån som kan kosta människor livet inte planeras på anstalt och genomförs av en intagen, därför att kontrollen av besökare, av samtal och av permissioner inte var tillräcklig. Jag skulle vilja sammanfatta den c-fp-reservation som finns i betänkandet på det här sättet: Vi vill ha en något humanare och därmed effektivare behandling, till skillnad från moderaterna, och likvärdig behandling av grova narkotikabrottslingar och grova bankrånare, till skillnad från socialdemokraterna. Det är en kort sammanfattning av denna reservation, som också grundar sig på regeringsförslaget, vilket justitieministern noggrannare har redogjort för. Herr talman! Jag nöjer mig med detta och yrkar bifall till reservation sm
Herr talman! Bonnie Bernström sade att det är lyckligt att det finns balanserande krafter, och det skulle väl bakom det ligga en tanke på kompromiss mellan olika krafter som verkar när det gäller narkotikabrottsligheten. Nu tror jag inte att man just där behöver balanserande krafter, utan jag tror faktiskt att man behöver kraft för att ingripa. Bonnie Bernströms funderingar påminner mig om vad som i de gamla tågvagnarna stod om hur man skulle ställa in värmen. Det var kallt när man ställde visaren på Kallt och det var varmt när man ställde den på Varmt. Men så stod det att mellanläge ger ingen effekt alls. Det här visar väl på litet av det som man inte behöver när man arbetar mot narkotikabrottsligheten.
Herr talman! Jag tror det är viktigt att betona att balans sannerligen inte är lika med kompromiss. Det fanns en gång i tiden en slogan om sans och balans —- jag tror att den förekom på moderaternas valaffischer. Men det hör inte till den här saken. Att nå balans i det här sammanhanget handlar om att balansera de känslor av avsky vi har inför narkotikabrottsligheten mot de nödvändiga metoder som vi måste använda för att bekämpa den. Vi får inte låta känslorna rusa i väg på ett sådant sätt att vi tillämpar hårdare instrument i behandlingen av narkotikabrottslingar än nöden kräver. Vi måste använda sådana instrument som ger effekt, och det är vad regeringens förslag gör. Däremot tror jag att moderaternas förslag åstadkommer långt mer skada än nytta.
Herr talman! För att lämna det skämtsamma åt sidan — det är väl i det sista som sades som vi skiljer oss åt, Bonnie Bernström och jag. Vi tror fullt och fast att vårt förslag är det som ger effekt. Det är inget självändamål att som det ibland uttrycks, ”klämma åt” de intagna, utan ändamålet är naturligtvis att åstadkomma effekt gentemot narkotikabrottsligheten.
Herr talman! Jag tror att man skall komma ihåg att det ursprungliga förslaget handlade om dem som var dömda till längre straff än fyra år. Men regeringsförslaget och c-fp-reservationen handlar om att man också ser allvarligt på de personer som har dömts till straff på två år och däröver. Också den som är dömd till två års straff kan ägna sig åt allvarlig brottslighet inom anstalten — och vi vill bekämpa även den brottslighet som de i detta sammanhang relativt sett korttidsdömda ägnar sig åt. Jag tror att det här förslaget är mycket väl avvägt. Man skall inte använda mer våld än nöden kräver.

Herr talman! De lagförslag som läggs fram i proposition 141 och som tillstyrks i det betänkande som nu behandlas innebär enligt vår mening att avsteg tas från de kriminalpolitiska principer som under lång tid varit vägledande för den svenska lagstiftningen, principer som innebär att behandlingen på fångvårdsanstalterna skall inriktas på rehabilitering och återanpassning. Det är därför med stor tveksamhet vpk ändå godtar de flesta av propositionens förslag. Tveksamheten baseras främst på att vi inte är helt säkra på om detta är den riktiga vägen att gå för att komma till rätta med narkotikamissbruket på anstalterna. Vi är också oroliga för de sidoeffekter dessa skärpningar av lagarna kan komma att innebära — sidoeffekter i form av ökade motsättningar på anstalterna mellan intagna och personal liksom i form av ökade motsättningar mellan intagna och samhället i stort — som då i sin tur kan innebära fortsatt avståndstagande från samhällets lagar och regler och därmed också fortsatt brottslighet. Att vi ändå i vår behandling av propositionen stannat för att i stort godkänna de framlagda förslagen beror på att vi, liksom övriga partier, anser att narkotikasituationen på anstalterna är ett så allvarligt problem att de förslag som läggs fram kan vara värda att prövas. Vår tveksamhet manifesteras i de ytterligare förslag vi lägger fram i vår motion och som jag vill återkomma till. I vår motion 2228 har vi yrkat avslag på de lagändringar som föreslås i 29 och 30 §§ kriminalvårdslagen och som behandlar kontroll av besökande. I 29 § föreslår propositionen, och dess värre också ett enhälligt utskott, följande tillägg: ”Till underlag för bedömningen av om den som är intagen i sluten riksanstalt skalli ett särskilt fall få ta emot besök skall i förväg undersökas om den besökande har dömts eller är misstänkt för allvarlig brottslig verksamhet. I den utsträckning det behövs och lämpligen kan ske skall upplysningar också inhämtas om hans personliga förhållanden i övrigt. Vad som har sagts nu gäller ej, i den mån det är uppenbart obehövligt på grund av att den besökande är känd eller av annat skäl. Till underlag för bedömningen av om den som är intagen i annan anstalt än sluten riksanstalt skall i ett särskilt fall få ta emot besök får en sådan kontroll som avses i andra stycket göras i den mån det är påkallat av säkerhetsskäl.” I 29 § föreslås vidare att man som villkor för besök av säkerhetsskäl nu också skall kunna föreskriva att den besökande skall underkasta sigs.k. ytlig kroppsbesiktning. I 30 § föreslås tillägget att man skall kunna vidta de i citatet omnämnda kontrollerna f. n. också beträffande den som en intagen önskar samtala med per telefon. Detta innebär alltså att den som skall besöka en intagen eller samtala med en intagen per telefon får utsättas för en ingående undersökning från kriminalvårdens sida. Riksdagen ger, om dessa lagändringar bifalls, kriminalvårdstjänstemännen långtgående rättigheter att gå in och på olika sätt kontrollera människor som önskar besöka eller per telefon samtala med intagen på kriminalvårdsanstalt. Man får t.o.m. lov att undersöka dessa personers personliga förhållanden i övrigt, som det heter, förutom att man skall undersöka om den besökande har dömts eller är misstänkt för allvarlig brottslig verksamhet. Detta är enligt vår mening ett utomordentligt allvarligt intrång i den personliga integriteten. Dessa undersökningar skall regelmässigt göras beträffande besökande till intagna på slutna riksanstalter, men får företas också i fråga om besökande tillintagna på andra anstalter, om det är påkallat av säkerhetsskäl. Likaså får man som sagt göra sådana undersökningar av personer som intagna önskar tala med per telefon, i den mån det anses behövligt. Och här har inte gjorts åtskillnad mellan olika slags anstalter. Många frågor reser sig inför tillämpningen av dessa nya lagparagrafer. Långtifrån alla besvaras vare sig i propositionen eller i utskottets betänkande. Vad som sägs är att man får hämta uppgifter ur det centrala kriminalvårdsregistret, hos frivården och hos polisen liksom genom telefonsamtal med polismyndigheten på orten eller med rikspolisstyrelsen. Hur man skall kontrollera besökandes personliga förhållanden i övrigt framgår inte av propositionen. Inte heller framgår det om kriminalvårdsanstalten skall ha rätt att lägga upp besökanderegister för att underlätta arbetet med besöksgodkännanden. Det är väl mycket troligt att man kommer att göra det. Likaså är det oklart vilken instans som har att ge besökstillstånd. Propositionen säger i stället att kriminalvårdsstyrelsen i samråd med rikspolisstyrelsen bör meddela verkställighetsföreskrifter, liksom att man bör undersöka i vad mån stöd för kontrollen i övrigt kan lämnas från centralt håll. Vad dessa föreskrifter kan komma att innehålla är alltså okänt i dag när riksdagen skall fatta sitt beslut. Vpk kan på dessa grunder inte acceptera ändringsförslagen i 29 och 30 §§. Vi anser att de innebär ett alltför stort ingripande i den personliga integriteten. Dessutom kan det komma att skapas en inte obetydlig rättsosäkerhet i tillämpningen av dessa paragrafer. Utskottet har inte heller på ett övertygande sätt argumenterat till förmån för dessa lagändringar. Man nöjer sig med att konstatera att de behövs för att förbättra narkotikasituationen på anstalterna och förhindra brottslighet från de intagnas sida. Men det finns ju redan utan dessa tillägg möjligheter att visitera besökande, liksom att låta tjänsteman vid anstalten vara närvarande vid besök. Likaså har man redan nu rätt att i vissa fall avlyssna samtal. Man kan alltså fråga sig om det verkligen förhåller sig på det sätt som anges i propositionen, nämligen att huvudparten av den narkotika som finns på anstalterna införs via besökande — och detta då med tanke på de möjligheter lagen redan nu ger till kontroll på olika sätt. Men personalen har kanske inte använt sig av dessa kontrollmöjligheter. Om det vet jag ingenting. I så fall bör man kanske använda de möjligheter till kontroll av ganska långtgående art som redan nu står till buds, innan man inför nya och för den besökande än mer kränkande bestämmelser. Jag går nu över till de förslag i övrigt som vi har ställt i vår motion. Vi föreslår här liksom i motion under allmänna motionstiden att riksdagen beslutar om en utbyggnad av systemet med s.k. narkotikafria avdelningar. Utskottets avstyrkande av motionen motiveras med att man behöver ytterligare kunskaper på området. Man vill avvakta utvärderingen av verksamheten på Österåker, innan man fattar beslut om en utökad satsning på drogfria avdelningar. Jag har svårt att ta övriga partiers engagemang för att komma till rätta med narkotikaproblemen på allvar när jag läser utskottets skrivning på denna punkt. Det är väl ställt utom allt tvivel att dessa avdelningar är ett mycket positivt inslag i kriminalvården. Många intagna har vittnat om detta i olika massmedia, senast i måndags kväll kunde vi höra det i TV-debatten. Vad jag gärna skulle vilja veta är vilka ytterligare kunskaper utskottet anser sig behöva. Vad exakt är det som är oklart och som omöjliggör en sådan satsning redan nu? Säg i stället som det är: När det gäller att öka kontrollen och repressionen på anstalterna ställer ni gärna upp, men när det gäller åtgärder som kostar pengar är viljan inte lika stor att ta krafttag för att komma till rätta med narkotikaproblemet på anstalterna. Det vore hederligare att säga det än att krypa bakom en utvärdering som i det här fallet enligt vår mening inte behövs — speciellt med tanke på att ni avstyrker vpk:s andra förslag om en parlamentarisk utredning. För min del anser jag det helt klart att narkotikafria avdelningar är ett positivt inslag i narkotikabekämpningen. Men i övrigt finns det en hel del som behöver kartläggas ytterligare när det gäller narkotikahanteringen på anstalterna. Det har förekommit olika uppgifter om hur stort problemet i verkligheten är, och vi hörde nyss en ordväxling mellan justitieministern och Björn Körlof om detta. Vi menar också att man kanske behövde undersöka ytterligare hur narkotikan kommer in på anstalterna. Det är också viktigt, menar vi, att de åtgärder som riksdagen fattar beslut om följs upp och att andra alternativa åtgärder också diskuteras. Och vi anser att just en parlamentarisk utredning bör tillsättas för dessa uppgifter. De uppföljningar på tjänstemannanivå som utskottet hänvisar till är inte tillräckliga. Det är ju ändå riksdagen och politikerna som skall fatta beslut om fortsatta åtgärder. Det är därför viktigt att riksdagen också medverkar aktivt när underlaget för besluten tas fram. Som argument för detta kan också nämnas den proposition som nu behandlas. Den utredning som låg till grund för propositionen kördes ju över på väsentliga punkter av regeringen - till all lycka skulle jag vilja tillägga. Det var i det fallet fråga om en expertutredning utan parlamentarisk förankring. Om övriga partier vill ta sitt ansvar för det fortsatta arbetet med narkotikabekämpningen borde de bifalla vpk:s förslag om en parlamentarisk utredning. Den behöver inte ligga vid sidan av övriga åtgärder, som utskottet skriver, utan måste förstås samordnas med övriga åtgärder som pågår. Och det är ju fullt möjligt. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-motionen 2228. Den del av vpk-motion nr 519 som behandlas i detta betänkande har i stort tillgodosetts i propositionen, och jag har därför inget yrkande på den punkten.

Herr talman! Ett förslag till ändring i lagen om kriminalvård i anstalt som vi nu behandlar har initierats av permissionsutredningen. Men åtgärderna kan också i vissa delar ha sin rot i andra utredningar, bl.a. den s.k. isoleringsutredningen som för ett par år sedan pekade på de små avdelningarna som ett led i kampen mot bl.a. vårdproblemen på anstalterna. Det är viktigt att påpeka att det vi nu behandlar är åtgärder i syfte att komma till rätta med narkotikamissbruk och därmed sammanhängande brottslighet från de dömdas sida under anstaltsvistelsen. Anledningen till att vi socialdemokrater har reagerat mot regeringens förslag är att vi anser att det strider mot de strävanden som sedan lång tid har präglat kriminalpolitiken i vårt land. Under de socialdemokratiska regeringsåren kunde vi humanisera verkställighetsreglerna för de dömda och lägga grunden till en brett omhuldad vårdoch behandlingsideologi. Skulle man genomföra de vittgående förändringar som permissionsutredningen har föreslagit, skulle det skapa allvarliga svårigheter inte bara för de berörda internerna utan också för personalen på anstalterna. Det är en svår balansgång mellan vår strävan att slå vakt om den humanitära och rehabiliteringsorienterade behandlingen inom kriminalvården å ena sidan och behoven att motverka narkotika och narkotikahandel på anstalterna å den andra. Det är i den avvägningen vi kommit fram till att den av regeringen föreslagna särbehandlingen får accepteras för den grupp intagna som dömts för grovt narkotikabrott och grov varusmuggling av narkotika. Men att — som regeringen begärt — i samma veva skärpa verkställigheten för andra långtidsdömda anser vi inte att det finns skäl för, åtminstone inte i de ställningstaganden som vi nu gör och som har en direkt inriktning mot narkotikabrottslingar. Nu har de tre borgerliga partierna inte kunnat enas om ställningstagandet till regeringens förslag. Det finns två reservationer: en från folkpartiet och centern, som i stort kan acceptera regeringens förslag, och en från moderaterna, som vill gå längre än regeringen har föreslagit. Jag har ingen anledning lägga mig i den borgerliga trätan. Jag skall nöja mig med att ytterligare motivera vårt ställningstagande. Vi är medvetna om att det finns starka skäl för att söka åtgärder, som kan minska och om möjligt stoppa den narkotikahandel och det narkotikamissbruk som förekommer på anstalterna. Men dessa krav på skärpningar måste vägas mot det intresse som vi socialdemokrater inte ger avkall på, nämligen att upprätthålla de principer som präglar svensk kriminalvård och som går ut på att, så långt det är möjligt med hänsyn till kravet på samhällsskydd och differentiering, verka för de intagnas återanpassning i samhället och motverka de skadliga följderna av fängelsestraffet. Av detta följer att vi inte kan acceptera att de som dömts för andra brott än de nu aktuella omfattas av de skärpta bestämmelserna. Vi anser att det är ett sätt att skärpa anstaltsstraffen, som vi inte nu skall ta ställning till. Men jag vill också påpeka, som vi sagt i utskottets betänkande, att bara den omständigheten att någon har dömts för grov narkotikabrottslighet inte utan vidare skall innebära att han eller hon är att hänföra till den kategori som i propositionen avses i 7 § tredje stycket kriminalvårdslagen. En bedömning av det särskilda fallet måste alltid göras. Bedömningen kan också ändras under den tid anstaltsvistelsen pågår. Jag vill så göra en liten kommentar till förslaget om mindre bostadsavdelningar vid vissa slutna riksanstalter. Vi ansluter oss helt till det förslaget. Men det kan vara värt att påminna om att förslaget har framförts tidigare av den statliga isoleringsutredningen med ungefär de motiv som regeringen nu anför. Den gången avvisade dåvarande justitieministern förslaget av statsfinansiella skäl. Hade regeringen då satsat, hade vi i dag haft det bekymret borta på anstalterna. Med detta vill jag bara påminna justitieministern om att vi skall vara försiktiga med att ta till det statsfinansiella läget i så angelägna frågor som kampen mot narkotikabrottsligheten. Här har vi ett bevis på att åtgärderna måste till förr eller senare. Om man dröjer kan ytterligare skador inträda. Inte minst, herr talman, på grund av den i debatten framförda tveksamheten beträffande innebörden av vårt förslag till särbehandling vill jag ta kammarens tid i anspråk för att ge en närmare belysning av vårt förslag. En utgångspunkt för oss socialdemokrater när det gäller särbehandlingen av vissa långtidsdömda är den nuvarande regleringen enligt 7 § tredje stycket kriminalvårdslagen. En annan utgångspunkt är att vi socialdemokrater omöjligt kan ställa upp på att förverkliga permissionsutredningens förslag på det sätt som regeringen och de borgerliga ledamöterna vill. Det kriminalpolitiska klimatet har under den borgerliga regeringstiden redan hårdnat tillräckligt för att vi skulle vilja vara med om en så långtgående reglering. Borgerligheten vill bl.a. att för alla dem som i dag kan falla under 7 § tredje stycket generellt skall gälla att de placeras på sluten riksanstalt med särskilda krav på hög säkerhet. Detta skulle föra alldeles långt och definitivt bryta med de humanitära principerna för svensk kriminalvård som lades fast genom reformerna i början av 1970-talet. Detsamma gäller det föreslagna kategoriska förbudet mot så gott som alla former av vistelse utom anstalt och annan automatisk skärpning av verkställigheten. Som anges i vår motion 2321, kan dessa allvarliga skärpningar bara få gälla de särskilt farliga intagna, som intresset nu riktar sig mot, nämligen dem som har dömts till långa straff för grovt narkotikabrott eller grov varusmuggling av narkotika. I övrigt bör läget förbli i stort sett oförändrat. Den lagtekniska lösning som vi föreslår tillgodoser detta syfte. Den extrema hårdhet i verkställigheten som borgerligheten vill införa mera generellt för en stor grupp intagna begränsar vi till den mindre kategori särskilt samhällsfarliga dömda som jag nyss nämnde. Som utskottet säger på s. 20 i betänkandet, måste i dessa sammanhang alltid göras en bedömning i det enskilda fallet. Detta gäller självfallet när man skall besluta om anstaltsplacering enligt 6 § och 7 § andra stycket liksom om olika former av vistelse utom anstalt o.d. Dessa bestämmelser är formulerade så att de i den praktiska tillämpningen medger att man tar samma hänsyn som i dag till sådana risker som kan föreligga med hänsyn till tidigare brottslighet och till fara för rymning och fortsatt brottslighet. Vad jag nu har sagt innebär således att vi socialdemokrater med en enkel lösning behåller i stort sett nuvarande reglering för sådana intagna som i dag omfattas av 7 § tredje stycket och samtidigt beträffande det särskilt farliga narkotikaklientelet går ett steg längre och skärper regleringen. Vår reglering motsvarar bättre den sammanvägning av intresset av samhällsskydd och humanitetens krav som måste göras än de olika långtgående lösningar som de inbördes splittrade borgerliga partierna för fram. Härmed är förmodligen inte sista ordet sagt. Utvecklingen kan medföra att det blir anledning att göra jämkningar i både mildrande och skärpande riktning. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till justitieutskottets hemställan i betänkandet nr 49, som bygger på den socialdemokratiska utskottsgruppsmotionen 2321.
Herr talman! Jag vill först konstatera att den uppfattning som socialdemokraterna här har fört fram såvitt avser grovt narkotikabrott överensstämmer med den som har förts fram i propositionen. Det innebär att man i varje enskilt fall skall göra en prövning, där man särskilt skall beakta det allvarliga i grov narkotikabrottslighet. Men i ett avseende skiljer sig uppfattningarna, och det gäller annan grov brottslighet än grov narkotikabrottslighet, alltså i första hand grov våldsbrottslighet av typen bankrån av allvarlig beskaffenhet. Där innebär det socialdemokratiska förslaget enligt lagtexten att man skall ha en mildare behandling än enligt nu gällande, år 1978 införda regler. Vi hörde här av Karl-Gustaf Mathsson att det egentligen inte är detta socialdemokraterna avser, men då borde de ha utformat lagtexten på ett annat sätt. Jag menar att det är mycket viktigt ur rättssäkerhetssynpunkt att det man avser också kommer till uttryck i lagtexten. Dessutom tycker jag att man måste se allvarligt just på sådana brott som grova bankrån. Nuvarande bestämmelser i 7:3 kom faktiskt till med tanke på just den grova brottsligheten av det slaget.
Herr talman! Som jag anförde finns det här allmänna bestämmelser som vi kan använda vid bedömningarna från fall till fall. Vi socialdemokrater anlägger här humanitära aspekter, behandlingsaspekter osv. Det innebär enligt vår mening att så få som möjligt bör särbehandlas. Om det behövs särbehandling av andra än dem som dömts för grovt narkotikabrott, exempelvis av dem justitieministern nämnde, nämligen dynamitarder, kan detta ske enligt regeln om att placering inte får ske vid öppen anstalt, om det är påkallat med placering vid sluten anstalt på grund av flyktfara eller av Beträffande nuvarandes.k. 7:3-or som inte är grova narkotikabrottslingar kommer med vår lösning placering, med tillämpning av 6 § och 7 § andra stycket, att precis som f. n. ske på sluten anstalt. Det behöver alltså inte bli någon som helst ändring i förhållande till det läge som vi har nu beträffande den kategorin.